Fru talman! Jag är ledsen att jag bara har tre minuter till mitt förfogande.

Jag kan också referera Joel Nordlander, som jag citerat förut och som gjorde en utredning om de samiska åldringarnas bostäder för Gällivare byggnadsnämnd 1964. I de tre samebyarna Sörkaitum, Mellanbyn och Norrkaitum fanns det då sammanlagt 56 bostäder med 87 åldringar. Bland de 56 bostäderna fann han bara fyra som hade alla moderna bekvämligheter och inte mindre än 45 tillhörde kvalitetsgrupp 7, dvs. de hade inga som helst bekvämligheter, inte heller vatten och avlopp. Bostaden bestod i de flesta fallen av spisrum, alltså ett enda rum med en vedspis som enda värmekälla. Jag såg några sådana spisrum i Övre Soppero, gistna, fuktiga och i alla avseenden bedrövliga. I dessa små hemska rum i ett arktiskt klimat bodde barnrika samefamiljer. Jag vet att det fortfarande finns sådana bostäder Sedan måste jordbruksministern ha missförstått mig totalt. Jag upptäckte inte lantbruksnämnderna i förrgår. Det var att man skulle smuggla över lappväsendet till lantbruksnämnderna som jag tyvärr upptäckte på ett alltför sent stadium. Jag försäkrar dem som läser dessa handlingar att de får leta väldigt länge för att upptäcka att något sådant är i görningen.

Fru talman! Det är inte ofta som man står i denna talarstol och är så ense som i dag med jordbruksministern på de allra flesta punkter. Det är bara på två som vi har delade meningar. Jordbruksministern betecknade båda frågorna som små och jag kan hålla med om att de är ganska små, men de kan vara viktiga fördenskull för dem som berörs av dem.

För närvarande är det alltså så att de behöver inte alls tala med vare sig kronan eller andra markägare utan de har denna rätt att stanna kvar. Till herr Mossberger vill jag säga att för markägarna innebär det ju inte någon inskränkning jämfört med tidigare förhållanden när man nu får den här förändringen till stånd, som vi föreslår i utskottsmajoriteten. Det är tvärtom så att lapparna tidigare hade en oinskränkt rätt. Nu måste de vända sig till lantbruksnämnden, som kan ge dem rätt till förlängning efter prövning i vanlig ordning, och det är ju för markägarna en mycket god garanti, Skillnaden i förhållandet till vad som nu gäller är det stadgande om ”särskilda skäl” som har kommit till. Jag vet inte riktigt när det skall kunna utnyttjas — kanske vid sjukdom eller dylikt. Men det är något som i så fall redan tidigare gällt i praktiken. Har vederbörande på grund av sjukdom inte kunnat föra tillbaka renarna, har han alldeles säkert fått stanna kvar med dem. När det sedan gäller 26 §, om möjligheterna att upphäva renskötselrätten i vissa fall, tycker jag ändå att det är ganska väsentligt att samerna har samma rättsskydd som andra medborgare. Grunden för borttagande av renskötselrätten skall alltså vara densamma som för expropriation. Det står ändå i andra meningen i 26 §: ”För område som väsentligen är utan betydelse för renskötseln får sådant förordnande meddelas, när området behövs för allmänt ändamål.” Det finns mycket stora områden som med den lydelsen av paragrafen kan utnyttjas för olika ändamål. Mot denna bakgrund tycker jag att man mycket hårt skall slå vakt om samernas rätt på de andra områdena och inte ställa dem i sämre läge juridiskt än andra medborgare.
Fru talman! Min numera relativt långa bana som riksdagsman säger mig att man bör umgås försiktigt med tiden, och jag skall fatta mig utomordentligt kort. Jag vill till herr Hedin säga att jag egentligen inte har mer att tillägga än vad jag sade i mitt första inlägg. I fråga om förlängningen av tiden för vinterbetet är förslaget en kompromiss mellan önskemålen från den bofasta befolkningen och samerna. Jag trodde att jag hade funnit en finurlig kompromiss, då den accepterades av den företrädare samerna hade, Vi tror ju båda på ett gott samarbete mellan de båda grupperna. Till herr Takman vill jag bara säga att jag inte diskuterade bostadsförhållanden och sådant utan rennäringslagen och hur den kommit till. Jag beskrev då hur vi hade samverkat på ett sätt som man sällan brukar vid utarbetandet av en proposition, nämligen genom att låta företrädare för den grupp reformen gäller delta i utformningen. Däremot reagerar jag utomordentligt starkt mot herr Takmans beskrivning att man har ”smugglat över” lappväsendet till lantbruksnämnderna. Vad är det för tal? Man har byggt upp en ny organistion där samerna har ett avgörande inflytande. Innebär det att lappväsendet smugglas över från länsstyrelserna när man bygger upp rennäringsdelegationer vid lantbruksnämnderna och då man i lantbruksstyrelsen bereder plats för samerna så att de får ett avgörande inflytande på alla frågor, även på frågor om vilka som skall anställas för att syssla med denna uppgift? Jag tycker emellertid att det är rimligt att man som arbetsgivare visar ett visst ansvar. Har man 20 anställda, som har skött sig utomordentligt skickligt och bra, skall man väl inte vid en omorganisation bara kasta i väg dem och säga att ni inte får vara med i den nya organisationen därför att den organisation ni tidigare tjänade inte passade oss. Jag hoppas att herr Takman aldrig blir arbetsgivare.

Fru talman! Jag håller med jordbruksministern om att samerna får ett stort inflytande som ledamöter i rennäringsdelegationerna, men det är de fasta befattningarna det gäller i detta sammanhang. Jag tycker att det är stötande — oavsett om det är bra folk eller inte — att tjänstemännen bara flyttas över från en organisation till en annan utan att tjänsterna ledigförklaras, så att också samerna kan söka dem. Jag kanske parentetiskt skall säga, att jag, även om jag är oense med jordbruksministern på en rad punkter, inte skulle vilja betrakta Ingemund Bengtsson som någon feodalfurste i lappfogdesammanhang. Mitt intryck var, när jag läste propositionen, att den är ett uttryck för en samevänlig inställning. Även om förslaget har mycket stora brister, så har jag en känsla av att det här har varit ett försök till en positiv inställning som i viss mån återspeglar jordbruksministerns personliga jovialiska karaktär.

Fru talman! Ingen som konfronteras med de samiska frågorna kan undgå att fängslas av det här ämnet. Det innehåller dramatik med många infallsvinklar, antingen det nu gäller att ta upp kampen med en nyckfull och väldig, ja kolossal natur eller det gäller kampen för rättigheter baserade på månghundraårig hävd och där en ofta byråkratiskt präglad motpart varit oförstående för krav som samerna framfört. Men ämnet rymmer också ett rikt stoff av en mångfasetterad och högintressant kultur, framvuxen inom de ramar som den speciella miljö samerna lever i tillåter. Det viktigaste inslaget i samekulturen utgör naturligtvis rennäringen, Därmed är det också utsagt att den rennäringslag som riksdagen i dag skall ta ställning till är något av ett fundament för en eller kanske två samegenerationers tillvaro. Lagens livslängd beror som i alla andra lagstiftningsfrågor på lagens kvalitet. Om man skall våga sig på något tips i fråga om kvaliteten, så blir nog min bedömning att det här lagstiftningsarbetet kommer att bli ganska positivt mottaget. En sådan helhetsbedömning innebär naturligtvis inte att de 102 paragraferna är oomtvistliga. Flera av dem kan förvisso diskuteras och senare bli föremål för omprövning efter en tids konfrontation med verkligheten. En huvudinvändning kan göras omedelbart, och den har för övrigt gjorts vid flera tillfällen av Svenska samernas riksförbund, nämligen den att lagstiftningen borde ha tagit ställning till villkoren för den samiska kulturen i dess helhet. Nu sker en i och för sig viktig lagreform i fråga om rennäringen, främst betingad av nödvändigheten av att få till stånd en bättre lönsamhet för näringen, men jag tycker nog att regeringen skulle kunnat vara ute i litet bättre tid med att förbereda de andra viktiga samefrågorna. Jordbruksministern sade här alldeles nyss att en utredning har tillsatts, men den har tillsatts först nu när den här lagen skall beslutas av riksdagen, Utredningen har således inte mer än börjat att arbeta, Det är ju ändå så, som påpekas i det samepolitiska programmet, att ”kulturoch näringsliv utgör ett odelbart helt”.

Vi har hört av de tidigare inläggen att den renskötande samebefolkningen består av omkring 2 500 personer, fördelade på 700 familjer. De har ett par hundra tusen renar. Det innebär en årsproduktion av renkött på 2 000 ton, dvs. en dryg halvprocent av den totala produktionen av kött och fläsk inom landet. Självklart tål inte en så liten och ekonomiskt svag minoritetsgrupp för svåra påfrestningar. En fortgående övergång till andra näringsutövningar pågår, särskilt bland de yngre samekvinnorna, så nog finns det underlag för ett påstående av den art som jag citerat från justitieombudmannens skrivelse. Men å andra sidan bedöms rennäringen av samerna själva vara utvecklingsbar. I det samepolitiska program som är avtryckt i den motion som jag har haft en hel del av ansvaret för, nr 1367, säges bl.a.: ”Det bör observeras att det finns många ödegårdar i landet men intet öde renskötseldistrikt. Renskötseln är inte någon vikande näring. Dess förutsättningar är goda och genom samarbetet med bl.a. slakteriorganisationen kan räntabiliteten höjas avsevärt.” Departementschefen har i propositionen också varit inne på framtidsutsikterna.

Hur är det då med detta i fråga om den rennäringslag som vi nu diskuterar? Flera av paragraferna har diskuterats i de tidigare inläggen. Jag kan därför nöja mig med ett koncentrat av vad jag hade tänkt anföra i mina paragrafkommentarer. Jag vill då för det första bara stryka under betydelsen av att man på allt sätt främjar kombinationsnäringsfånget för samerna, Utan att öppna goda möjligheter för samerna att komplettera sin renskötsel med lämpliga sysselsättningar kommer det att vara stora svårigheter. Där finns en nyckelfråga. Det kan naturligtvis ifrågasättas om den hårda formulering som finns i 9 § är motiverad där man direkt säger ut att ”Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel”. Jag kan dock acceptera de resonemang som här förts från utskottets sida och av jordbruksministern, att andra möjligheter föreligger, att andra företagsformer står till buds för att driva turism eller vilket kombinationsnäringsfång det än är som man önskar utnyttja. 3 § är naturligtvis av mycket stor betydelse för samerna. Det gäller frågan om rättigheterna till mark och vatten. Där pågår processer såsom framgått av de tidigare inläggen. Låt mig bara med tillfredsställelse, fru talman, konstatera att utskottet gått till mötes det motionskrav som vi rest om en överskrivning av bestämmelserna från tidigare rennäringslagar om att ”till samernas uteslutande begagnande ligger kronomark under allmän disposition ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen”. Den formuleringen har inte tagits med i utskottsförslaget, men man har gjort en övergångsbestämmelse som jag tycker tillgodoser dessa önskemål på ett tillfredsställande sätt. I ett par frågor har utskottet delats i två halvor. Herr Takman har nyss deklarerat att han salomoniskt också kommer att halvera sig så att han stöder reservationerna i det ena fallet men inte i det andra, Herr Hedin har som jag tycker utmärkt försvarat utskottsmajoriteten på dessa två punkter och därför går jag förbi dem. Jag vill bara helt kort kommentera den punkt som gäller 26 8. Jag finner det vara självklart att om man vill göra intrång i samernas renskötselrätt skall det ske på samma rättssäkerhetsgrund som finns i expropriationslagens 1 §. Detta är helt i enlighet med vad utskottet har framhållit. Jag vill emellertid göra det tillägget att den uppfattningen har stöd av två av de fyra ledamöterna i lagrådet som har granskat propositionen, De säger: ”Några bärande motiv för att i de åsyftade fallen låta renskötselrätten vara på detta sätt underkastad mindre restriktiva regler i fråga om förutsättningarna för tvångsingripande föreligger ej enligt vår mening.

Ty det är naturligtvis alltid så att en minoritet har kvantitativt starkare motstånda te. I de här avvägandena ställs alltid de mångas intressen mot de fås, och det är en uppenbar risk att dessa få plockas på bit efter bit om inte ett starkt lagskydd föreligger. Jag har, fru talman, inget annat yrkande än det som herr Hedin ställde, alltså bifall till utskottets hemställan på denna punkt liksom på de andra övriga punkterna. Avslutningsvis vill jag göra några kommentarer beträffande de organisatoriska och ekonomiska förhållandena. En betydande förstärkning av samernas ställning i samebyn sker genom lagförslaget. Det nuvarande lappväsendet avvecklas, som vi har hört. Så långt är allt gott och väl. Men man kan fråga sig om inte samernas organisation måste byggas upp bättre också beträffande steget över samebyn. Det måste till en förstärkning även på riksnivå.

Det är min förhoppning att den nya styrelsen för samefonden kommer att beakta detta rimliga krav. Samefonden spelar en avgörande roll för att de många goda intentionerna bakom denna lagstiftning skall kunna föras ut i verkligheten, Det är bra att samerna nu får ett betydligt ökat inflytande över hur medlen i fonden används. Men det är minst lika viktigt att fondens storlek, för närvarande omkring 11 miljoner kronor, hålls intakt. Vi har bedömt det så att det finns risk för att medlen i fonden kommer att sjunka för snabbt med de åtaganden som är framräknade av rennäringssakkunniga och yrkar i vår motion på en förstärkning av fonden från statskassan. Detta krav har avstyrkts, men jordbruksutskottet har i sin skrivning lovat att fonden inte skall tillåtas gå ned till alltför lågt belopp, och med det får vi tills vidare nöja oss.

Men varje gång som vi känt oss starka och frimodiga och beredda till kamp, har vi omedelbart märkt ett högt fjällstup framför oss, som tvingat oss tillbaka till rengärdet igen. Det var ordningsmannen som med stöd av lappväsendets tjänstemän och lagarna förhindrade varje försök till frigörelse ur förmynderiet.” Fru talman! Låt mig uttala den förhoppningen att samerna genom dagens beslut skall kunna känna sig friare och starkare och att rennäringen genom den nu föreslagna rennäringslagen skall kunna utvecklas gynnsamt på det sätt många hoppas och tror. Men det finns förvisso fortfarande anledning att resa ett och annat tvivelsmål. Skall det lyckas att möjliggöra för de samiska ungdomarna att välja samiskt, måste vi ständigt vara beredda att sätta skuldran till och göra vår insats vare sig det gäller lagändringar eller satsning av resurser,

Fru talman! Sedan nu utskottets representanter — både reservationssidans och utskottsmajoritetens företrädare — har gett sina synpunkter och vidare jordbruksministern sökt ge förklaringar och redovisningar av vad propositionen innehåller skulle det kanske inte vara så mycket att tillägga. Men den här frågan är ändå av den storleksordningen att det finns anledning att man söker belysa den ur flera synvinklar. Den har nämligen utomordentligt stor betydelse för den samiska folkgruppens framtid i detta land och i hela Norden. Ärendet gäller frågan om en ny rennäringslag, men i bakgrunden finns den ännu större frågan: Vilka möjligheter har en minoritet att göra sig hörd och hur stor hänsyn tar man till denna minoritet? Renskötsel liksom jakt och fiske är ju samernas främsta näringsfång. En lagstiftning som berör och förändrar deras arbetssituation bör då ske i nära samråd med näringens egna representanter för att bli mest ändamålsenlig. Av protokollet från det extra landsmötet med Svenska samernas riksförbund i Östersund år 1968 framgår klart att utredningens förslag rönte stark kritik från samerna själva. Man har också träffande kallat det remissyttrande, som Svenska samernas riksförbund avgav över utredningen, ”samernas egen vilja”. Utan att spetsa till frågan kan det sägas att utredningens förslag visar hur andra vill ordna rennäringens möjligheter i framtiden, medan Svenska samernas riksförbunds yttrande ger samernas egen syn på sin egen framtid. Här finns också en bakgrund till motion 1367 — det har hänvisats till den tidigare i kammaren — där jag tillsammans med ett antal representanter för centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet tagit upp en rad av de synpunkter på den nya rennäringslagen som samerna själva ansett vara väsentliga men som de inte fått gehör för vid propositionsskrivandet. Till motionen har också som bilaga lagts det samepolitiska programmet, som jag gärna vill rekommendera kammarens ledamöter för studium. Skälen till att vi har bilagt det samepolitiska programmet är flera, För det första är den samiska folkgruppen en liten minoritet med en gammal kulturtradition, som vi har anledning att både värna och lyssna till. För det andra är det angeläget att samernas egna synpunkter på förslaget till ny rennäringslag bringas till den beslutande församlingens kännedom =— att riksdagen får del därav. För det tredje menar vi att en minoritetsgrupps egna önskemål på detta sätt borde bli med i bedömningen när utskottet hade att ta ställning till Kungl. Maj:ts proposition nr 51 samt till de väckta motionerna. Av jordbruksutskottets utlåtande nr 37 framgår också att man i tre — som jag anser — väsentliga avseenden har tagit hänsyn till samernas egna synpunkter och önskemål. Även om det därmed i vissa avseenden har skett ändringar i Kungl. Maj:ts proposition, hoppas jag för samernas egen skull att man skall kunna nå enighet här i kammaren när man går att besluta i detta ärende. Jag hoppas också, herr jordbruksminister, att det inte skall betraktas som någon prestigeförlust för herr jordbruksministern därest utskottet har gjort ett bra förslag ännu bättre och kammaren följer det. Innan jag anför synpunkter på utskottets yttrande, som är en god redovisning av samefrågorna, skall jag beröra ett par principiella frågor. Den samiska folkgruppen är liten; totalt sett rör det sig om 35 000 å 40 000 människor. Det är ursprungsbefolkningen på Nordkalotten, där en mindre del av befolkningen i dag har sin utkomst av renskötsel. Vi möter dem från Idre i Dalarna och Femundmarka i Norge i söder till Ishavet och in över Kolahalvön i norr. Med sina renhjordar vandrar de fortfarande mellan sommaroch vinterbetslanden, i många fall över de av politikerna fastlagda statsgränserna.

För den som inte känner till detta med minoritetsproblem kan jag hänvisa till en norsk avhandling, ”To samebygder”. Det handlar om Polmak och Manndalen i Norge. Där får man belägg för att det finns minoritetsproblem just när det gäller dessa frågor. I en nyligen utkommen svensk bok har en av samernas främsta förtroendemän, själv aktiv i renskötseln, gett en skrämmande bild av hur den samiska folkgruppen mött en förmyndarmentalitet som är oroande. Minoriteter har det svårt i dag, inte minst med hänsyn till att språk och kulturformer påverkas av, ja rent av hotas av, massmedia genom den likriktning vi utsätts för. För samerna, som har ett språk med en ytterst begränsad litteratur, innebär detta också problem. Är dessutom folkgruppen liten och utspridd över stora arealer, innebär det ytterligare påfrestningar. Språk och kultur har också starkt förankrats i renskötseln, vilket inte gör det lättare för samerna att värna och vårda sitt språk och sin kultur. Detta innebär att rennäringens framtid också är grunden för den samiska kulturens framtid, Samerna och deras kultur är av gammalt datum, Redan Tacitus — omkring år 100 e.Kr. — nämner samerna, ”folket däruppe långt i norr” i sina skrifter. Många är de skrifter och avhandlingar som finns om samekulturen, allt från vetenskapliga verk till den turistromantik som odlas på många håll. Och dock, fru talman, kan ingenting vara mera fel än att omge livet i renskogen med en gloria av romantik. Det är ett arbete som man har att utföra, ofta under svåra förhållanden. Det föränderlighetens samhälle vi lever i har medfört många ingrepp i samernas näringsfång. Storskogsbruket med sina kalhyggen, utnyttjandet av vattenkraften med överdämda kalvningsoch betesland, sjöregleringar med hängisar och stöp, gruvorna, ändringar i flyttningsvägar, järnvägar och den tunga turismen är exempel på detta, Vad som här skett på en rad områden är föga romantiskt. Däremot vittnar det om en näring som haft och har svåra förhållanden att kämpa med. Många bland samerna frågar sig också med bävan vilka framtidsmöjligheterna blir för renskötseln — deras främsta näringsfång — med hänsyn till vad som sker. Jag sade tidigare att grunden för språket, för samekulturen, finns i renskötseln. Blir det underlaget för starkt beskuret — det finns en risk för detta i det framlagda förslaget till rennäringslag enligt vilket antalet utövare skall kunna skäras ner — ja, då innebär det extra påfrestningar på språket, på samekulturen. Det finns också anledning att ställa frågan: Skall vår generation bli den med vilken samerna och samekulturen utplånades som minoritetsgrupp och med sin särskilda kultur? Är vi egentligen medvetna om vad som håller på att ske här — medvetna om det kulturansvar som också ligger i dagens beslut? För många kanske det förefaller märkligt att man ställer den frågan, men jag tror ändå det finns anledning att ställa den och verkligen fundera igenom problematiken också. Samtidigt vet jag att många minoriteter ur kulturarvet hämtat styrka för att möta dagens prövningar med förhoppningar och vilja att söka forma en framtid för sig. När jag sagt detta skall det också klart sägas ut att levnadsformerna förändras och att också en areell näring som renskötseln måste ge den standardhöjning som övriga grupper i samhället eftersträvar.

Med de starka ingrepp som här sker hade det varit angeläget att en ”målsättning” om den samiska minoritetens och kulturens framtid redovisats. Nu har visserligen här redovisats att en utredning har tillkallats för att utreda frågan om åtgärder till stöd för samernas språk och kultur m.m, — en ytterst angelägen och viktig fråga. Men det brådskar med denna utredning, därför att den nya rennäringslagen kan komma att innebära en uttunning av den samiska befolkningen i kärnområdena som, om den går för långt, inte kan rättas till sedermera. Det kan finnas anledning att travestera det gamla uttrycket, att medan gräset växer dör kon, och säga, att medan gräset växer dör samekulturen. Menar vi alltså allvar med talet om värnandet av minoriteter måste tillämpningen av den nya lagen därför ske med all möjlig varsamhet, så att inte en mängd av de renskötande samerna definitivt rationaliseras bort ur bygemenskapen. Kraven på mark för andra ändamål än renskötsel innebär begränsningar för framtiden samtidigt som man också reser kraven på större renhjordar för att få en tillfredsställande utkomst. Det gäller här — och det har vi framhållit i vår motion — att ge nya utkomstmöjligheter inom samebyarna, att bevara och stärka sysselsättningen där. Tyvärr har inte utskottet kunnat godtaga att detta skulle fastläggas i lag. Utskottet har emellertid på tre väsentliga punkter tagit hänsyn till vad vi i motionen 1367 framfört, vilket jag uttalar min tillfredsställelse över. Det gäller främst frågan om rätten till land och vatten såsom detta varit utformat i två tidigare renbeteslagar, nämligen 31 § i 1898 års lag och nu senast genom 56 § i 1928 års lag. Denna paragraf utgör ett grundelement i förutsättningarna för rennäringens framtid och därmed i väsentlig grad till värnandet av samekulturens framtid. Att utskottet har blivit enigt om detta tillägg till lagen är av utomordentligt stor betydelse. Jag vill stryka under det alldeles särskilt. Den andra frågan gäller lagens 26 § om renskötselrättens upphävande för visst markområde.

Den tredje punkt där utskottet har tagit hänsyn till motionen 1367 gäller 4 8, som innehåller bestämmelsen om förlängning av tiden för vinterbete, om otjänliga väderleksoch betesförhållanden så motiverar, Hur dessa medgivanden skall kunna erhållas har det varit delade meningar om. Utskottet har efter sin prövning funnit att lantbruksnämnden är det organ som är bäst lämpat att göra dessa bedömningar. Därmed vinnes också att hänsyn bör kunna tas till såväl markägarnas som samernas intressen. Jag tror det är angeläget att betona att det gäller att tillvarata båda parternas intressen i det fallet. I vår motion 1367 finns ytterligare en rad yrkanden, som tyvärr inte har vunnit jordbruksutskottets gehör vid utskottets granskning och prövning. Utskottets talesman har här uttalat mycken välvilja när det gäller samernas framtida möjligheter, och då kunde det ju tänkas att utskottet på ytterligare några punkter hade kunnat följa de befogade förslag som vår motion innehåller. Men att nu mot ett enhälligt utskott yrka bifall till berörda delar av motionen och hoppas på framgång är omöjligt. Det har erfarenheten här i riksdagen lärt mig. Därför skall jag avstå från alla säryrkanden utöver det som utskottet och reservanterna har stannat för. En sak till vill jag dock ta upp, och det är det förhållandet att vid behandlingen av propositionen 51 har även en rad fristående motioner behandlats. En av dessa, nämligen motionen 507 av herr Stridsman m, fl. om översyn av jaktstadgan, syftande till att ge samerna rätt att förfölja och döda rovdjur då fara för rovdjursangrepp föreligger, har avstyrkts av utskottet med hänsyn till att jakttillstånd kan erhållas av länsstyrelsen i respektive län, om rovdjursstammen ökar, Utskottet pekar som exempel på att om lodjursstammen ökar och åstadkommer skada i renhjorden kan jakttillstånd erhållas. Men om man i en renhjord får in lodjur som dödar och skingrar renarna, är det nog så långt ner till residensstaden för att få ett jakttillstånd i sin hand, Här gäller det möjligheten att handla raskt i det aktuella fallet. Och med den situationen, som är en realitet, finns det skäl för bifall till motionen 507 om översyn av jaktstadgan i denna del, Med denna korta motivering ber jag alltså att få yrka bifall till reservationen 6 av herr Takman, som innebär bifall till yrkandet i motionen 507. Det beslut om ändringar i rennäringslagen som vi strax skall fatta kommer att innebära väsentliga förändringar för samernas framtid. Det är att hoppas att tillämpningen av den nya lagen kommer att bli sådan att samernas möjligheter till en tryggad utkomst beaktas och bevaras, Den utredning som arbetar med frågan om samernas språk och kultur hoppas jag också skall finna vägar att värna den samiska kulturen och den samiska minoritetens rättsliga ställning. I det sammanhanget kan också nämnas att det inom Svenska samernas riksförbund pågår överväganden om att utforma ett eget samepolitiskt program. Jag hoppas att även det skall komma med i bilden när man granskar samernas framtida möjligheter. Fru talman! Jag vill sluta med att säga att när vi här i riksdagen skall fatta beslut i för samerna väsentliga frågor har vi också ett gemensamt ansvar för samernas framtida möjligheter. Nordens folk har ett gemensamt ansvar för den samiska minoritetsgruppens framtid — det gäller såväl ekonomiskt som socialt och kulturellt.

Sedan ett tekniskt fel uppkommit i voteringssignalsystemet inom den s.k. hotelldelen av riksdagshuset får jag meddela, att felsökning kommer att ske under middagsuppehållet genom bl.a. avgivande av upprepade signaler,

Herr talman! Samer och samefrågor har verkligen varit ett tema i den senaste tidens riksdagsdebatter. I dag har vi att behandla förslaget till ny rennäringslag. Det är i högsta grad en angelägenhet som handlar just om samer och deras framtida möjligheter att bibehålla och utveckla sitt näringsfång. I det avseendet måste man hälsa förslaget med tillfredsställelse. I allt väsentligt torde förslaget innebära klara förbättringar för just samerna och rennäringen. Men jag måste trots det positiva i propositionen anmäla oro för ett inslag som vittnar om att man ägnat alltför liten uppmärksamhet åt den bofasta befolkningens problem. Främst vill jag emellertid kommentera en del av de motioner som väckts i anslutning till lagförslaget. Jag vill återkomma bl.a. till den borgerliga flerpartimotionen nr 1367. I motion nr 1368 som några partikamrater och jag själv avlämnat i ärendet har vi velat påtala nödvändigheten att försöka bibehålla förutsättningar för en harmonisk samlevnad mellan samerna och den bofasta befolkningen. Det finns här i landet många människor som har den uppfattningen att den bofasta befolkningen betraktar samerna som ett annat slags folk än vi andra. Många tror tydligen att samerna utsätts för en förnedrande och diskriminerande behandling. I herr Takmans motion görs jämförelser med USA:s indianer och med Australiens urinvånare. Jag vet inte vem som har varit herr Takmans sagesman, men jag har så svårt att förstå att en sådan uppfattning har kunnat vinna sådan tilltro att den kommer till tryck i en riksdagsmotion. Jag är inte infödd norrbottning, men jag har mångårig erfarenhet av samvaro och samarbete med samer. I våra samhällen där uppe arbetar samer tillsammans med icke-samer i de flesta yrken: inom sjukvården, i servicenäringarna, i våra gruvor och inom skolväsendet. Jag har aldrig märkt eller hört från någon av dessa samer att de upplever sin tillvaro annorlunda än andra människor. När man nu så intensivt arbetar för att skapa bättre betingelser för sameminoritetens fortsatta existens måste man enligt min mening ta hänsyn till att en stor del av samerna själva väljer att leva och arbeta i samhället som vilken annan människa som helst. Ett uttryck för detta önskemål är att ett allt större antal samebarn väljer att få sin utbildning i den allmänna grundskolan i stället för i de speciella nomadskolorna. Vid yrkesskolan i Malmberget inrättades på begäran en särskild renskötarlinje. Läroplanen utarbetades av lantbruksstyrelsen och SÖ. Denna utbildning väckte emellertid ett mycket svagt intresse från samernas sida, och därför gjorde skolstyrelsen en undersökning om orsaken till det svaga intresset. Det visade sig att man inte var nöjd med läroplanen, utan ville ha en läroplan som gav bättre förutsättningar för fortsatt utbildning och framför allt för ett differentierat yrkesval. Jag vill, herr talman, ge kammarens ledamöter några exempel som visar att samerna inte har kommit i någon strykklass när det gäller samhällets stöd. Förutom att samerna har de förmåner som tillkommer varje svensk medborgare har de extra förmåner i följande sammanhang: 1. Samer äger rätt att fullgöra sin skolplikt i nomadskolan i stället för i den allmänna grundskolan. Detta medför bl.a. möjlighet att bo i av staten betalda elevhem. 2. Samer äger att fritt fiska och jaga i våra nationalparker — även för försäljning. Undantag görs för högvilt. 4, Enligt taxeringsförordningen 32 § är samer icke skyldiga att i självdeklarationen uppta inkomst från renskötsel eller i renskötseln nedlagd förmögenhet. Jag är angelägen att understryka att detta inte betyder att samerna är befriade från skatt, men man har alltså en schablonbeskattning, som är avpassad, som jag uppfattar det, för att tillmötesgå de krav som detta speciella näringsfång ställer. S. Det finns i inskrivningsförordningen en rätt för samerna att få befrielse från värnpliktstjänstgöring om renskötseln kräver detta. Sådan befrielse kan man få för ett år i sänder. 6. Samerna erhåller skatteåterbäring på bränsle till de snöskotrar de använder i rennäringen. Denna återbetalning går till Svenska samernas riksförbund, som äger rätt att besluta om hur dessa medel skall användas. 8.

Detta belopp kan man säga motsvarar den insats som en egnahemsbyggare har att erlägga. 9. Utöver detta har samerna speciella rättigheter som återfinns i nu gällande renbeteslag och som också kommer att finnas i den lag vi om en stund skall fatta beslut om. Denna lista gör inte anspråk på att vara helt komplett, men jag har anfört dessa synpunkter därför att det skall ge en bild av att man från samhällets sida inte har lämnat sameminoriteten åt det oblida öde som många tydligen tror är fallet. Bland de motioner som har avlämnats i anledning av propositionen vill jag särskilt uppehålla mig vid den som herr Carlsson i Vikmanshyttan och representanter för de borgerliga partierna har väckt. Jag märkte att herr Carlsson här sade att denna motion egentligen har velat visa vad samerna önskar i detta sammanhang. Jag kan förstå att det är ganska besvärligt att motivera ett yrkande, som jag närmare vill kommentera, nämligen yrkandet att all mark ovan odlingsgränsen skall upplåtas åt samerna. Jag är ganska övertygad om att man inte kan överblicka konsekvenserna av ett bifall till ett sådant yrkande. Dess bättre, får jag säga, har utskottet insett detta och har alltså i övergångsbestämmelserna angivit hur det hela skall se ut i avvaktan på de andra aktiviteter som pågår i sammanhanget. Jag höll på att säga att det förefaller som om herr Carlsson i Vikmanshyttan försöker konkurrera med de verkligt stora historiska namnen när det gäller att ge förläningar. Däremot hörde jag inte att herr Carlsson i övrigt berörde sin motion särskilt mycket. Nu kan det invändas att detta inte är något nytt krav. Det finns i princip med i 1928 års renbeteslag, men för mig är det en orimlighet att man i dag skulle kunna säga att en lagtext från 1928 skulle göras till lag 1971. Då har man verkligen inte tagit särskilt allvarligt på problemet eller över huvud taget tänkt på den utveckling som har skett på detta område under alla dessa år. Såvitt jag förstår är det ett yrkande, som om det skulle bifallas, skulle få de mest fantastiska konsekvenser. Att Samernas riksförbunds företrädare nu ställer ett sådant här krav tycker jag är en sak, men när politiker i denna riksdag, som är valda, såvitt jag förstår, för att tillvarata alla människors intressen, ställer ett liknande krav, tycker jag att det hela på en gång blir mycket allvarligare. Det blir inte mycket bättre av att det finns representanter för Norrbotten som har undertecknat denna motion. Jag tänker då på Per Petersson i Gäddvik, som är en av motionärerna. Jag tror mig våga påstå att herr Petersson mycket väl kan föreställa sig vad ett genomförande av detta krav skulle innebära för Norrbottens framtida utveckling. Jag skulle, trots att det är tidsnöd, sätta mycket stort värde på om motionärerna ville närmare motivera sitt yrkande. För min del anser jag att ett sådant krav som det jag nyss talade om sannerligen inte är ägnat att förbättra relationerna mellan samer och icke-samer, relationer som jag vet i vissa områden kan vara ganska spända och som vi med vår motion har velat göra allt för att förbättra. Jag sade inledningsvis att jag kände viss oro för ett inslag i propositionen — det gäller den paragraf som talar om förlängning av tiden för vinterbetet. Jag delar i princip den uppfattning som kommer till uttryck i Kungl. Maj:ts förslag när det gäller annan mark än kronomark, men det kan, såvitt jag förstår, komma att ställa till ganska betydande svårigheter, främst för två kategorier renskötare. Den första kategorin gäller de samer som bedriver renskötsel på Jämtlands renbetesfjäll. Dessa renbetesfjäll är i huvudsak inringade just av privat mark eller skogsbolagsmark, och där kan det uppstå ganska stora svårigheter, eftersom även där markägarnas tillstånd krävs. Den andra gruppen av samer är de som bedriver renskötsel i skogsområdet mellan odlingsgränserna och lappmarksgränsen på marker som är delvis kronomark och delvis privatmark. Även där skulle det alltså vid ett uppkommet behov av förlängning av renbetestiden kunna bli ganska besvärligt. Jag vill i det sammanhanget hemställa till jordbruksministern att man vid den fortsatta handläggningen och vid utskrivningen av följdförfattningarna till denna lag skapar det rådrum som erfordras för att se över de praktiska svårigheter som jag här har velat belysa. Jag vill uttala förhoppningen att man den vägen verkligen skall kunna lösa de svåra problem som uppstår för just de berörda kategorierna. I vår motion nr 1368 har vi bl.a. yrkat att fjällkommunernas invånare skall få tillgång till jakt och fiske genom mera generösa upplåtelser. Vi är, som vi säger i motionen, helt övertygade om att sådana generösa upplåtelser är möjliga utan att man träder samernas intressen för nära. För gruvarbetarna uppe i malmfälten är friluftsliv, jakt och fiske den mest uppskattade formen av rekreation. Detta beror till mycket stor del på att de har sitt tunga jobb långt nere under jord och därför har stort behov av att komma ut i skog och mark. Jag vill t.o.m. gå så långt att jag påstår att om förutsättningarna för den formen av rekreation allvarligt skulle inskränkas, skulle därmed också i ganska påtaglig grad förutsättningarna försämras, både för fortsatt gruvdrift och för industrialiseringen i dessa områden. När det gäller den framtida förbättrade industrialiseringen av övre Norrlands inland tror jag att vi inom samtliga partier är överens. Följaktligen bör man slå vakt om möjligheterna, också för de människor som väljer att arbeta där uppe, att få tillgång till just denna form av rekreation. Det vore felaktigt att säga att dessa områden i andra sammanhang är helt jämförbara med andra områden i landet, men jag vill påstå att vi sätter synnerligen stort värde på jakt och fiske som rekreation, och vi vill därför skapa de allra bästa betingelser för människorna att komma ut i skog och mark. Det skulle vara mycket beklagligt om dessa behov skulle råka i en sådan motsatsställning till samernas intressen, att det skulle uppstå försämrade relationer grupperna emellan. Jag har tidigare i mitt anförande givit exempel på de speciella förmåner som tillkommer samerna. Detta får dock inte tolkas som att jag skulle mena att jag missunnar dem dessa eller att det skulle vara fråga om någon oskälig favorisering. Samernas renskötsel — och deras arbete över huvud taget — är ett slitsamt och ofta dåligt lönsamt arbete. Jag vet det; jag har följt det på nära håll. De tvingas av omständigheterna att bo ytterst primitivt under sitt yrkesutövande i fjällen. Väder och vind, som de ständigt har att brottas med, är inte alltid vänliga makter i den delen av landet. Jag vågar påståendet att det inte ligger särskilt mycket av vildmarkslivets romantik över det här arbetet. Det finns exempel på hur människor efter en tids vistelse i fjällen som turister har gripits just av romantiken i samernas liv på de fria vidderna och stannat för att arbeta som hjälpare åt någon renskötare, men jag vet också att dessa människor har åkt hem ganska snart. De har botats från sina romantiska griller, och det är bra, men de har dessutom kommit hem med en ganska klar bild av renskötarnas vardag. Den nya rennäringslagen ger samerna bättre förutsättningar att med god lönsamhet bedriva sin näring, och det har vi all anledning att glädja oss åt. En annan nödvändig förutsättning är att denna näring kan kombineras med utvecklingen i övrigt. Våra fjällkommuner har i sin natur värden som kommer att efterfrågas av ett allt större antal människor i framtiden. Det gäller alltså att förbereda sig för bl.a. en tilltagande turism. En sådan utveckling bör kunna ske i god samklang med renskötselns behov av utrymme. Vi har stora markområden att tillgå. En utveckling av turism bör kunna skapa förutsättningar för alternativa sysselsättningar även för samerna. Det finns goda exempel på detta. Jag vill bara peka på den turistanläggning som samer utvecklat i Nikkaluokta. Den föder sin man. Jag har heller inte hört att den har påtalats som något allvarligt hinder för renskötseln i området. När det gäller upplåtelser ovan odlingsgränsen har vi i vår motion hävdat att dessa frågor bör handläggas av länsstyrelsen. Utskottet har inte velat vara med på detta. Låt mig säga att vi, trots vad utskottet i detta avseende framför, fortfarande tror att vårt förslag är det riktiga. På länsstyrelsen har man under årtionden förvärvat rik erfarenhet av handläggning av sådana här ärenden. Nu kommer dessutom länsstyrelserna att utbyggas med ett starkare lekmannainflytande och bör, som vi ser det, lämpa sig sig för att handlägga upplåtelsefrågor även i framtiden. Vi är i kommunerna där uppe oroade för att den nya ordningen kommer att medföra svårare kommunikationer och större svårigheter vid handläggning av dessa frågor, som ofta är av känslig natur. Nu säger lagen att upplåtelsefrågor enligt 32 § skall prövas av Kungl. Maj:t eller av den myndighet som Konungen bestämmer. Det är då vår förhoppning att våra synpunkter skall tillmätas sådan betydelse att Kungl. Maj:t vid utfärdande av följdförfattningen till rennäringslagen skall beakta vad vi i motionen framfört. Låt mig, herr talman, avslutningsvis säga att vi alla bär ansvaret för att rennäringens utövare ges de förutsättningar som är nödvändiga för att denna närings utveckling skall bli så bra som möjligt. Vi får emellertid inte glömma bort att sameminoritetens framtid är starkt beroende av hur väl vi kan få olika gruppers intressen att sammanfalla, till förmån inte minst för framtida goda relationer. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det förslag till rennäringslag som vi diskuterar i dag är säkert ett av denna riksdags betydelsefullaste ärenden. Lagen kommer att vara aktuell praktiskt taget varje dag för de människor som sysslar med renskötsel. Den kommer vidare att sätta sin prägel på den samexistens som är en naturnödvändighet för människorna i det inre av Norrland. Där måste finnas livsrum för renskötare och icke-renskötare, för samer och icke-samer.

Det är alltid många avväganden man måste göra uppe i fjällvärlden. Den nya rennäringslagen löser ur många synpunkter rennäringens problem på ett tillfredsställande sätt. Stödet till rennäringen får fastare former än hitintills, något som självfallet bör hälsas med stor tillfredsställelse. Här har jordbruksministern med realism och framsynthet sökt finna former för stödet som utan tvivel tillmötesgår samernas mycket ambitiösa anspråk men som samhället bör kunna acceptera med hänsyn till de alldeles speciella villkor som gäller för renskötseln. Stödet till rennäringen bedöms generösare t.ex. i fråga om lönsamhet, som villkor för stöd, än vad som är fallet inom jordbruket. Därmed är det också sagt att det, såvitt jag kan se, inte finns någon näring i vårt land som har ett bättre stöd än rennäringen när den nya ordningen träder i kraft. De ekonomiska villkoren har utformats i en generös anda, ett förhållande som jordbruksministern bör uppfatta som ett erkännande för denna del av sin uppgift. Även tillkomsten av samebyn som fast organisation torde vara ägnad att främja renskötselns allmänna lönsamhet. Man kan väl förstå de äldre samer som är individualister kanske i högre grad än de unga, när de känner en viss tveksamhet att gå in i vad de uppfattar som ett större kollektiv. Men mycket inom renskötseln är redan nu av gemensamhetskaraktär — renvaktarstugor, skiljehagar och stängsel för att inte tala om själva arbetet i renskogen som ju redan det är ett typiskt lagarbete. Mot den bakgrunden bör den nya ordningen kunna accepteras av alla som ett uttryck för tidens krav. Den rennäringslag som nu antas blir den tredje i ordningen. Den lag som antogs år 1886 kom till före industrialismens genombrott i vårt land. Ingen visste då att en febril ekonomisk verksamhet en gång skulle få upplevas i vissa delar av vildmarksområdet, som vid den tiden i så hög grad tillägnades renarna och renbetet. Det var helt naturligt att mulbetet för renarna då gavs denna prioritet. En liknande situation om än inte i samma grad förelåg år 1928 då vår nu gällande renbeteslag trädde i kraft. Så trångt som det var i Norrbottens fjällvärld under 1920 och 1930-talen har det aldrig varit. Samerna och de bofasta var ofta inbegripna i svåra konflikter på grund av att renarna åt upp de bofastas kreatursfoder på naturängarna i skogslandet och fjällvärldens gränsregioner. Då fick samhället förordna särskilda förlikningsmän att bilägga tvisterna. Då var det livets hårda realiteter som sökte placera samerna och de bofasta på olika sidor om barrikaderna. Då fanns viljan på båda sidor att inte förstora motsättningarna, och man kunde hålla allt inom rimliga gränser. Då saknades professionella påhejare utan personligt ansvar, som det nu finns så gott om. Herr talman! Det är många som hoppas att 1971 års rennäringslag på ett realistiskt sätt skall anpassa utvecklingen i övre Norrlands inland till den faktiska situation som vi i dag har. Vakthållningen kring historiska traditioner är en sak, levebrödet för vardagsmänniskan i fjällvärlden är en annan. Människorna i Norrbottens inland behöver förvisso frisk luft och kan som andra hänföras av fria vidder, men för att upprätthålla livhanken fordras också annat, nämligen arbete och inkomster. Här gäller det i första hand renskötarna, men rennäringslagen ingriper mycket bestämt också i andra människors förhållanden. Därför måste hänsyn tagas till både renskötare och icke-renskötare, till samer och icke-samer, när en god renskötarlag skall utformas. Upplåtelseoch nyttjanderätten bör exempelvis inte lägga hinder i vägen för inlandskommunernas strävanden att utveckla olika aktiviteter, som främjar fjällturism och annan utvecklingsbar företagsamhet i dessa trakter. Befolkningen i våra gruvsamhällen i Lappland har rättmätiga behov att söka sig till naturen i omgivningarna. Fjällvärldens exklusiva fiskevatten och andra begivenheter är givetvis det som tilldrar sig största intresset. Man frågar sig: Blir den här rennäringslagen en god lag? Propositionen är en bra grund. Det beror på Kungl. Maj:t om slutresultatet blir bra. Lagen lägger i Kungl. Maj:ts hand att utfärda de författningar som fordras för att föra reformen ut i livet. Om man vid utformningen av dessa författningar tar hänsyn till våra yrkanden i motionen 1368 kan resultatet bli acceptabelt för alla parter. I det senaste numret av tidskriften Samefolket, som också jordbruksministern tidigare har refererat till, omtalas det att samerna har haft en företrädare — som i sin tur dessutom har haft två personer i Samernas riksförbund som referensgrupp — som stått i ständig kontakt med propositionsskrivarna i departementet. Jag vill understryka att det är gott och väl och ger oss anledning att förutsätta att samernas synpunkter har beaktats i all den utsträckning som varit möjlig. Jag har dock den uppfattningen att om exempelvis en gruvarbetare eller en småbrukare från våra fjällkommuner fått vara med i diskussionerna inom departementet hade propositionen vunnit på en sådan åtgärd.

Herr talman! Genom en stark förenkling av problematiken i den allmänna debatten har man fått den uppfattningen att samerna står på den ena sidan och byråkraterna inom riksoch länsförvaltningen på den andra sidan. Psykologiskt har det naturligtvis varit klokt av vad jag skulle vilja kalla ”storstadssamesakkunniga” att lägga upp problemet just så. Vem vill ha förbarmande med byråkraterna, om man kan gynna samerna? har varit den tysta frågeställningen. I verkligheten är det inte byråkraterna — varken centraleller regionaladministrationen — som kommer i kläm om man krymper livsrummet för icke-samerna i fjällvärlden. Det är i stället arbetarna och småbönderna, fjällstuguåborna och gruvsamhällenas lärare, läkare, ingenjörer, småföretagare och andra som kommer i kläm fast man inte låtsats om deras existens. Under gruvkonflikten för drygt ett år sedan antyddes det i olika sammanhang att det inte var underligt att gruvarbetarna strejkade, eftersom regeringen inte ens tillät dem att jaga och fiska i den vildmark, där de slet fram rikedomar till hela nationens bästa. Då var det opportunt att ställa sig på gruvarbetarnas sida. I dag tycks det vara lika opportunt att låtsas som om inte gruvarbetarna existerade längre och att de inte behöver visas någon hänsyn. Det är sådana intryck jag har fått när jag har läst den borgerliga trepartimotionen och herr Takmans motion. Jag skall inte häckla mina vänner vänsterpartisterna från Norrbotten, som har skrivit på den Takmanska motionen. Jag ser det som ett olycksfall i arbetet, och jag hoppas att de tar det som en varning för framtiden. Herr talman! Detta är första gången som jag varnar någon för att alltför lättvindigt följa doktorns ordinationer, men jag skulle vilja varna herr Takmans medmotionärer för att alltför lättvindigt följa med honom. Jag vill också allvarligt varna samerna på en punkt för herr Takmans medicin. Han kan faktiskt ta kål på renskötseln, om hans reservation bifalles och om det vill sig illa. Herr Takman vill att samebyn skall kunna ägna sig åt vilka affärer som helst. Han tycks mena att renskötseln skall vara säkerhet även för förlustmässiga affärer. Det är klart att byns tillgångar i första hand skall svara för de förpliktelser som samebyn ikläder sig. Jordbruksministern har gjort samerna och renskötarna en tjänst genom denna avvägning. Herr Takman tycks också lägga alltför mycket av arbetslöshetsproblematiken och tillskottssysselsättningen på samernas ansvar medan statsrådet och utskottet i första hand lägger ansvaret där det bör ligga, nämligen hos de samhälliga organen. Detta innebär inte att samerna skulle uteslutas från initiativ och praktiska åtgärder. Tvärtom — deras börda blir nu bara mera rimlig. Jag vill också säga några ord om förvaltningen. I områdena omkring och ovanför odlingsgränsen har man de besvärligaste arbetsmarknadsförhållandena i de två nordligaste länen. Arbetsmarknadsfrågorna kräver en allsidig bedömning, och jag frågar mig om inte de regionala organen är lämpade för denna uppgift. Jag vädjar därför till jordbruksministern att innan ny praxis utformas på detta område klarlägga dessa frågor ordentligt. Vi hade också i vår motion tagit upp frågan om rättegångskostnaderna, men med hänsyn till utskottets skrivning liksom till den hänvisning som gjorts till den nya expropropriationslagen kommer jag inte att diskutera den frågan, utan jag förutsätter att de olägenheter som för närvarande finns kommer att elimineras. Herr talman! Jag har tidigare poängterat betydelsen av att vi skapar förhållanden som möjliggör en harmonisk samexistens mellan olika grupper av människor och innevånare. Jag skall med ett exempel belysa litet av vardagsproblematiken som man upplever den i våra kommuner. Exemplet är hämtat från Arjeplogs kommun, där man med AMS-medel byggt en väg upp till Tjärnberg, där samerna har en slaktplats. Under turistsäsongen juli-augusti 1970 ansökte kommunen om att få utnyttja vägen för turism. Renarna var då 10-15 mil därifrån och beräknades inte komma ner förrän i slutet på september. Kommunen fick tillstånd att utnyttja vägen, men man skulle erlägga en rundlig grindslant, 3 000 kronor. Kommunen begagnade inte detta tillstånd, eftersom man menade att det skulle bli ett prejudikat, om man började betala. Beslutet uppfattades också som mycket ogint mot kommunen. Vi får komma ihåg att Arjeplogs kommun är en av de kommuner där man med ljus och lykta söker efter arbetstillfällen både för samer och icke-samer. Dessutom var ju vägen bekostad med skattemedel. Självfallet gör sådana här beslut inte att den harmoniska samexistensen befrämjas. Jag har tagit detta som ett litet exempel därför att man sällan hör att de negativa verkningarna drabbar någon annan än samerna. Herr talman! När jag läste sidorna 39 och 40 i jordbruksutskottets betänkande nr 37 om förlängning av tiden för vinterbetet, noterade jag med en viss tillfredsställelse att den borgerliga utskottsmajoriteten inte ansåg enskild mark vara mer helig än Kronans. Det enskilda ägandets ideologi har fått ge vika för samernas önskemål att kunna disponera marken även mot markägarens vilja. På den punkten kommer jag att rösta för reservationen. Jag bedömer det så, precis som jordbruksministern sade, att det blir ett smidigare samarbete mellan renskötare och markägare. Det förslaget är en kompromiss. Som herr Häll sade, innehåller vår motion förslag till diämpningar för att undvika kollision mellan samer och icke-samer, mellan renskötare och icke-renskötare. Vid det här tillfället skulle jag också vilja rikta ett tack till jordbruksutskottet som avvärjde en totalförlamning av Norrbottens inland när det avstyrkte den borgerliga motionen. Vi har i inlandet en sådan situation att det på sträckan Karesuando—Arjeplog behövs ungefär 4 000 nya arbetstillfällen. Hur skulle man ha kunnat förverkliga det önskemålet, om motionärerna vunnit gehör för sina krav? Kommunalmännens oro i inlandskommunerna var berättigad, och den är också mycket lätt att förstå. Om de borgerliga partierna och vänsterpartiet kommunisterna hade fått majoritet för sitt förslag, så hade de kunnat hindra åtgärder som varit till nytta för enbart samerna men också åtgärder som varit till nytta för både samer och andra och naturligtvis även sådana åtgärder som endast varit till nytta för andra än samerna. För mig verkar det som om motionärerna hade fallit offer för den propaganda som tycks utgå ifrån att bara en åtgärd är till förfång för icke-samer så är den enbart därigenom att betrakta som ett utslag av högsta samevänlighet, även om den i verkligheten är till förfång också för samerna. Jag vill poängtera att renskötselns och samernas problem är ett delproblem i det norrländska inlandets stora regionalpolitiska och arbetsmarknadsmässiga strukturproblem. Den debatt som förs i dag, inte här i riksdagen men i pressen och på många andra håll, har kommit på sned, och det är min förhoppning att debatten skall vridas rätt och att man får en upprensning i den djungeln. Det är allmänt omvittnat att 1928 års lag tillämpats mycket restriktivt av de myndigheter som beskyllts för att vara samernas förmyndare. Verkningarna av det förmenta förmynderiet har i detta fall drabbat andra än samerna. Jag har t.ex. nämnt vägen till Tjärnberg. Herr talman! Nu när lappväsendet kommer att försvinna vill jag i kammarens protokoll ha antecknat en erkänsla till de lappväsendets tjänstemän som i alla väder har slagit vakt om samernas intressen. Tjänstemännens uppgift har varit svår. De har gjort sin plikt på uppdrag av samhället. De har förtalats och kränkts, inte av samerna men av ovidkommande som vet allting bättre än samerna, dvs. sett från huvudstadsoch Uppsalahorisont. Vi i Norrbotten har upplevt detta som ett olustigt skådespel med påfallande drag av pajasaktighet. Jag vill understryka vikten och värdet av att samerna och myndigheterna samarbetar även i fortsättningen. Det var en glädje för mig att notera att jordbruksministern framhöll det goda samarbetet mellan samerna och lappväsendets tjänstemän. Herr talman!

Det är också min förhoppning att den samtidigt blir en grogrund för harmonisk samexistens mellan olika grupper av människor i våra inlandskommuner.

Herr talman! Jag skulle vilja uppmana fru Berglund att verkligen läsa den motion som hon talat om, nr 1048. Hela den motionen går ut på att man skall utveckla Norrbottens inland från den u-landsstatus som länet för närvarande har så att det blir livsdugligt både för samer och icke-samer. När man hörde fru Berglund och även herr Häll fick man en känsla av att det inte fanns mycket tanke på samerna. Det var de bofastas rätt. Jag har ingenting emot att de s.k. bofasta — jag betraktar samerna som bofasta också, de är inte nomader längre — också har bra möjligheter i Norrbotten. Men den svenska arbetarrörelsens pionjärer hade en känsla som tycks saknas hos somliga av dem som företräder arbetarrörelsen nu — en sorts instinktiv känsla för de undanskuffade och förtryckta i samhället. Det finns mycket att säga i kritisk riktning mot den riksdag som antog 1928 års renbeteslag med hela dess koloniala mentalitet, men i debatten i andra kammaren den 16 maj 1928 fanns det ändå också en del formuleringar som jag är övertygad om att t.o.m. vår tids samer kan läsa med beundran. Det gäller t.ex. följande replik av Charles Lindley. Repliken gällde de bofastas rätt. Så här sade Charles Lindley, den legendariske arbetarrepresentanten: ”Herr Nilsson i Antnäs talade om de bofastas uråldriga rätt. Ja, det är sant, att deras rätt är uråldrig, men har inte även lapparna en uråldrig rätt?

I samma replik som den jag just citerat sade Charles Lindley: ”Så vill jag säga till herr Grapenson beträffande tablån över vad lapparna i Sörkaitum fått av statsmedel till inköp av renar, att herr Grapenson kan förebringa den lika väl som jag, men i väntan på denna från herr Grapensons sida vill jag till kammaren säga, att kammaren skall icke låta skrämma sig av detta tal om statsmedel, ty dessa medel tagas ur lappfonden.” Den gången, 1928, herr Häll och fru Berglund, fanns det ingen socialdemokrat till höger om högern.
Herr talman! Herr Takman säger att det inte finns någonting i motionen som skulle ha kunnat göra att man inskränkt t.ex. kommunernas möjligheter att utöka turismen, men det står att en mycket snäv tolkning måste ges vad som kan anses vara ändamål av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Det är svårt att veta vad ”en mycket snäv tolkning” innebär, men den begränsar i alla fall rörelsefriheten. Vi har sagt, herr Takman, att samerna har alla de rättigheter som andra svenskar har. Dessutom har herr Häll redogjort för en del rättigheter som de har i fjällvärlden och som inte andra har. Man kan inte jämföra en same med t.ex. en lärare i Stockholm. Jämför samerna med de människor som bor grannar med dem =— fjällstugeåborna, småbönderna! Samerna är inte på något sätt diskriminerade i dagens samhälle om man jämför dem med de människor som bor där uppe. När man säger att samerna är diskriminerade, att de inte har samma rättigheter som andra svenskar, har debatten kommit på sned. Man hjälper inte samerna med att säga att deras problem är annorlunda. Samhället kan lösa de problemen på samma sätt som det måste lösa andra problem som gäller arbetsmarknadsfrågor. Jag sade tidigare att debatten har kommit på sned. I Le Monde för oktober 1970 säger man att i Sverige är det endast humanister, sociologer och jurister som målmedvetet försöker skaffa samerna bättre levnadsförhållanden; det är endast de som inte accepterar samernas nuvarande levnadsvillkor. Jag tror att herr Takman har ett ärligt uppsåt, men han bör komma ned på jorden och inte sväva i det blå när han resonerar om samerna.

Herr talman! Vi har velat ha en mycket snäv tolkning av 26 § därför att vi verkligen vill begränsa rörelsefriheten för hänsynslösa exploatörer. Men det finns mark nedanför odlingsgränsen i Norrbotten, fru Berglund. Varför är det dåliga konjunkturer där? Det råder kronisk arbetslöshet i Haparanda, där man inte har några samer att skylla allting på — i varje fall inte samer med de privilegier som fru Berglund och herr Häll har talat om. Det finns anledning att vara försiktig med turismen uppe i dessa vackra trakter. Om det fanns enbart kultiverade turister skulle man kunna ha hur många turister som helst där, men tyvärr finns det dessa primitiva vita stammar som lämnar drivor av engångsglas och konservburkar efter sig. Jag skulle för min del helst se att de över huvud taget inte hade tillträde till några fritidsområden vare sig ovanför eller nedanför odlingsgränsen. När man hör fru Berglunds oförståelse för sameproblemet — den är så övernaturligt massiv att hon inte ens erkänner att det finns etniska minoritetsproblem — förstår man lättare varför det uppstår nationella befrielserörelser.
Vem har sagt, herr Takman, att det måste vara hänsynslösa exploatörer? Jag tänker närmast på att Kungl. Maj:t helt nyligen har bemyndigat länsstyrelsen i Norrbottens län att tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen rusta upp de befintliga fjällederna. Det kommer att kosta ungefär 8 miljoner kronor och beräknas pågå tre, fyra år. Vad är det som säger att man kunnat fullfölja dessa planerade arbeten om den borgerliga motionen, stödd av vänsterpartiet kommunisterna, hade gått igenom? Jag ser sameproblemet på marknivå. Jag ger mig inte ut för att vara samesakkunnig på något vis, men min kontakt med samerna fick jag redan i min spädaste barndom. När vi umgicks med samerna var det aldrig någon skillnad mellan samer och icke samer.

Vi måste ändå stå på jordplanet och se vad det är vi pratar om, annars hjälper vi inte samernas sak. Och hur har debatten sett ut? Man läser i tidningarna: Hippies är på väg till lappmarken. De känner själsgemenskap med samerna. Det är sådana saker som stöter mig, för samernas problem och hippies problem är inte på samma nivå, och det är inte den debatten jag tycker att man skall föra.

Herr talman! Bara två korta anmärkningar! Herr Takman har haft en underbar förmåga att botanisera i år 1928. Han har ägnat den mesta tiden åt det, men jag har inget som helst ansvar för vad som hände 1928 och jag hade ingen möjlighet att påverka vare sig inläggen i debatten då eller lagens utformning. Vad vi i dag har framför oss är ju det reformförslag som lagts fram 1971, och det vore intressantare att diskutera det och de eventuella felaktigheter som det förslaget har än att tala om vad man sade och tänkte 1928. Detta var egentligen inte min huvudinvändning mot herr Takman, utan den hänför sig till hans något vårdslösa inlägg beträffande turismen. Han ville strängt taget förbjuda all turism i norr därför att en massa, som han sade, vita stammar strör omkring sig tomglas av olika slag där uppe. De där vita stammarna är ju präktigt folk som gärna vill turista, men bortsett från detta är det väldigt farligt att föra ett sådant resonemang. Enligt min mening är det viktigt att turismen såsom näring utvecklas i de här områdena och att samerna verkligen använder turistnäringen som bisyssla. Vi skall alltså inte lyssna till herr Takman, utan vi skall åka dit — men det är klart: vi skall inte slänga ölburkar omkring oss — och bidra till att utveckla turismen. Det är nödvändigt för samerna att få en sådan bisyssla.
Herr talman! Det senaste om att man inte skall slänga ölburkar kring sig accepterar jag. Det erinrar mig äntligen om att jordbruksministern också är miljövårdsminister.

Herr talman! När vi skildes före middagsrasten var jag alldeles övertygad om att man kunde säga vad vi under utskottsarbetet varit ense om, nämligen att den samiska kulturen är någonting som det finns anledning att bevara och att den bevaras främst och bäst genom att renskötseln upprätthålls. Jag hoppas att man kan säga det också nu, även om man kan känna en viss tveksamhet. Låt mig i alla fall helt instämma med dem som har menat att det för såväl samer som de övriga människor som bor där uppe är utomordentligt angeläget att det sker ett samarbete mellan de olika intressegrupperna. Utan detta kan det inte bli en utveckling till gagn för vare sig samer eller andra i samhället och i de bygder där samerna sedan urminnes tider har funnits — långt före andra. Jag menar nog ändå att man har gått en aning till överdrift i den här debatten när man har talat om vilken utomordentlig risk som föreligger för att samerna skall få alltför stor makt och myndighet och möjlighet att påverka utvecklingen ovan odlingsgränsen. Man har t.o.m. i denna debatt tagit upp frågan om jakträtten för gruvarbetare och rätten att ströva i skog och mark. Jag tror ändå inte att det finns någon som vill ta bort den rätten och den möjligheten. Här skall jag inte redovisa siffrorna för den areal på vilken Kiruna jaktoch fiskevårdsklubb har rätt att fritt verka och arbeta. De siffrorna skulle nog te sig rätt astronomiska, åtminstone för dem som befinner sig i den här delen av landet. Likadant är det med gruvarbetarna i Gällivare-Malmberget. Jag säger inte detta därför att jag missunnar dem; jag menar att det är självklart att även de människorna skall ha möjlighet att ströva i naturen och där idka den hobby som ju är så utomordentligt väsentlig för dem. Den rätten har aldrig ifrågasatts under de här åren, men det krävs ju en viss form av samarbete mellan de olika människorna och de olika intressena. Men jag begärde ordet främst i anledning av att först herr Mossberger och sedan herr Häll visade sig anse att de hade som sin uppgift att tillvarata småböndernas intressen i fråga om betestidens längd.

Det har skrivits en reservation som, när man som hastigast läser den, gör att man frågar sig — jag skulle tro att det är några av riksdagens ledamöter som har läst reservationen och ställt sig den frågan — vad som egentligen är meningen och om vederbörande har blivit tvingade att skriva en reservation. Jag har suttit med i jordbruksutskottet vid den här frågans behandling, och jag vågar ändå säga att jag i mitt handlande hittills när det gällt sådan här verksamhet har känt som min uppgift att föra jordbrukarnas talan. Den reservation det här gäller låter vacker, och jag skulle nästan vilja säga att den passar rätt bra i den valhandbok som ni skriver inför 1973, men i den praktiska verksamheten har den ingen större uppgift att fylla.

Vi känner ändå väl till att i dessa bygder — både i Jämtlands fjällvärld och i Norrbotten och Västerbotten — är det på de enskilda markerna en mycket stor ägosplittring. Det vet ju herr jordbruksministern.

Risken är enligt mitt sätt att se att det blir någon enstaka markägare som kontaktas och som möjligen ger sitt tillstånd, och då får de andra finna sig i att renarna är kvar där. Vi har sett det som lämpligt och riktigt att lantbruksnämnden, som ändå känner till förhållandena rätt väl, får en möjlighet att om det absolut behövs förlänga betestiden med de dagar som kan vara aktuella.

Sedan måste jag ju säga att av både herr Mossberger och herr Häll skulle man närapå kunna begära att de hade ett visst förtroende för lantbruksnämnden, för de har i alla fall sett till att de har en majoritet i nämnden, åtminstone i mitt län och väl också i herr Mossbergers. Och när följaktligen jag kan ha ett visst förtroende för lantbruksnämnden skulle man nästan kunna räkna med att även herrar Mossberger och Häll hade det. Nåja — om det innebär en viss kritik mot herr statsrådets skrivning på den här punkten, så tror jag att han kan bära den kritiken lätt. Även om han har haft kontakter med samerna kan det ju vara så att erinringar från oss som lever och bor i de här bygderna och som faktiskt har känning av samernas renar vid vissa tillfällen, då vi inte tycker det är lämpligt, också kan ha ett visst värde i sammanhanget. Jag skall inte tröska igenom alla de övriga frågor som man har varit inne på och där representanter för utskottet tidigare har gett svar. Men det är en sak som jag faktiskt skall ta upp, och det är frågan om samebyns ekonomiska verksamhet. Jag gör det inte därför att jag inte skulle ha utskottets majoritet på min sida — jag är på den sida som står för majoritetsskrivningen, och det är herr Takman som har skrivit en reservation på denna punkt. Jag måste säga att jag i ett inledande skede hade rätt stor respekt för den skrivning som herr Takman föreslog och som också finns i den motion som herr Carlsson i Vikmanshyttan väckt i frågan. Man menar där att samerna skulle ha en större möjlighet till kombinationsnäringar, till de tillskott som de säkert behöver av inkomst från andra fång än renhanteringen.

Här har också av herr statsrådet framhållits vikten av att de kan på annat sätt ta upp sådana här verksamhetsgrenar — i ett bolag, en förening eller liknande. Det kan uppstå brist på kapital, vilket jag menar skulle bli till förfång och är något som vi skall försöka undanröja.

En annan sak som vi inte har diskuterat i utskottet men som jag har funderat ganska mycket över är att samebyn, efter vad det sägs, i någon mån har byggts upp efter mönster av föreningsrörelsen, vilket ju vi som arbetar inom jordbrukets föreningsrörelse kan vara stolta över. Om jag har fattat saken rätt finns det emellertid där en skillnad, nämligen den att renägare eller renskötare för att komma med i samebyn måste stå som garant med hela sitt kapital. I föreningsrörelsen garanterar man som bekant ett visst insatsbelopp, som är beroende av omsättningens storlek. Det kan alltså här föreligga risk för att den som har mer kapital får stå en större risk än den som har ett mindre. Jag kan här inte lägga fram något ändringsförslag på den punkten men anser att man bör följa denna fråga med uppmärksamhet, och om det visar sig att det uppstår olägenheter bör en ytterligare översyn av samebyns organisation göras för att åstadkomma en ändring. Jag förutsätter också att jordbruksministern är villig att medverka härtill. Herr talman! Det finns naturligtvis flera frågor som jag skulle kunna ta upp i detta sammanhang, men tiden tillåter inte att jag går in på ytterligare detaljer.
Herr talman! Herr Johansson i Holmgården menade att reservationen om hur den förlängda vinterbetestiden skall ordnas har tillkommit för att det gjorde sig bra i den socialdemokratiska valhandboken. Då vill jag säga att det är mitt förslag som ligger bakom reservationen, och det förslaget har stötts av herr Mossberger. Vi kommer båda två från Hallands län, och mig veterligt har aldrig en ren irriterat någon bonde i det länet. Vi kommer därför inte att få vare sig fler eller färre röster för den bestämmelsen. Vad som föranlett mig att framlägga detta förslag är, som jag här gång på gång har försökt framhålla, att kronomarken dominerar, och där får samerna ha sina renar mycket längre än nu. Där blir det en förlängning och en förbättring. Lantbruksnämnden går nämligen in där, och det är inte den nuvarande lantbruksnämnden utan en nämnd med rennäringsdelegation med samer. I Norrbottens län är 70 procent av markerna kronomark. I Jämtlands län är det däremot mera privat mark, det är riktigt. Med anledning av den irritation som råder bland bondebefolkningen på grund av att renarna finns kvar längre i markerna, har jag sagt mig att vi tills vidare inte skall tillmötesgå samernas önskemål att förlänga tiden för vinterbete till den 10 maj, eftersom det medför stora besvärligheter för bönderna i deras näring. Låt oss i stället ta denna bestämmelse, ty den förlängda betestiden är ju någonting som bara skall förekomma vid enstaka tillfällen. Det vet ju alla som sysslar med den här frågan. Varför kan inte då den enskilde bonden få träffa en överenskommelse med samerna om det, gärna i lantbruksnämndens regi? Förslaget får alltså inte betraktas som ett försök att vinna röster utan som ett försök att nå en kompromiss mellan bönderna där uppe och samerna. Jag fotar min uppfattning på den erfarenhet jag har fått under de här åren som jordbruksminister, en erfarenhet som visar att det finns en irritation och att man kan komma ifrån detta genom att lösa frågan på det här sättet. Men det skall som sagt inte betraktas som ett försök att värva röster, herr Johansson i Holmgården, utan snarare som ett försök att komma ifrån en irriterad situation.
Herr talman! Jag skall ge herr statsrådet rätt i att han absolut inte kommer att få några röster nere i Halland på den här utformningen av 4 8. Men när jag har sagt detta, vill jag till herr statsrådet säga att det mot bakgrunden av hur vissa tidningar har agerat rätt flitigt under behandlingen av den här renbeteslagen det inte har varit några större svårigheter att inse vad man var ute efter. Sedan delar jag helt statsrådets mening om att man måste söka finna en utformning som gör att man eliminerar de konfliktrisker som föreligger och som faktiskt finns även i mina bygder trots att en så liten andel där är enskild mark. Jag kan försäkra herr statsrådet att jag i egenskap av ordförande för LRF:s länsförbund under de gångna åren gång efter annan haft uppvaktningar ifrån jordbrukare som har ansett sig ha fått sina marker förstörda av renar. De har inte sett någon som helst möjlighet att kunna komma till rätta med det här problemet. När det nu har sagts i den här debatten att det här förslaget som vi har lagt fram egentligen motsvarar den situation som vi har haft under de gångna åren, så är det ju fullständigt felaktigt. Hade det varit så, skulle jag aldrig i mitt liv ha godtagit förslaget. Det förslag som vi nu skall få genomfört ger jordbrukarna en möjlighet att ej behöva springa ute i obygden och söka reda på samerna utan gå på lantbruksnämnden och säga att nu får ni se till att renarna kommer ifrån våra marker. Jag tror att man på det sättet lättast eliminerar de konfliktrisker som kan förekomma.
Herr talman! Jag är inte alldeles säker på om jag minns rätt. Men om jag gjorde det var väl herr Johansson i Holmgården nästan på samma linje som den som föreslås i propositionen, när vi diskuterade frågan i utskottet. Jag tror herr Johansson uttryckte sig på det sättet att om han hade varit närvarande vid sammanträdet när vi diskuterade denna fråga då skulle aldrig utskottets förslag ha blivit som det blev. Jag är inte säker på att jag minns rätt men det var någonting i den stilen. Sedan säger herr Johansson att det är bara att säga till lantbruksnämnden: Ni skall se till att renarna kommer härifrån. Såvitt jag kan förstå kan inte lantbruksnämnden göra det. Den kan göra det, om det gäller kronomark, men på den enskildes mark kan väl lantbruksnämnden inte säga till samerna: Här får ni inte ha renar. Jag kan inte förstå att lantbruksnämnden kan göra det. Samerna kan ju bara låta renarna gå där, därför att det står ju i lagen att de har rätt att vara där enligt ert förslag. Vad jag vill reagera mot är att om utskottets förslag går igenom här betyder det ju att samerna får ha renarna på marken, vare sig det är privat mark eller kronomark. Man kan aldrig ålägga lantbruksnämnden att köra bort renarena ifrån den privata marken när man har fått igenom detta förslag, för lantbruksnämnden kan ge tillstånd utan att vare sig markägare är med på det eller inte.
Herr talman! Herr Johansson i Holmgården säger att jag varit förespråkare för den bofasta befolkningen och därmed glömt samerna. Jag har tydligen misslyckats i mitt uppsåt som egentligen var att försöka tala om att det är nödvändigt att seriöst sammanväga de olika intressena. I fråga om rätten för gruvarbetarna att fiska och jaga har jag aldrig påstått att dessa inte har sådan rätt. Men jag tycker att herr Johansson i Holmgården som känner till detta borde ha kunnat upplysa kammaren om det förhållande som är irriterande — då hade jag sluppit göra det. Man upplever nämligen väldiga spänningar mellan de samer som arbetar t.ex. i gruvan — jag tänker alltså inte på de renskötande samerna — och gruvarbetaren Johansson eller vad han nu heter när det gäller rätten till jakt och fiske. Om samen-gruvarbetaren har kvar sitt medlemskap i samebyn har han alltså rättighet att fiska, jaga och åka snöskoter på de områden som är stängda för andra gruvarbetare. Det är nödvändigt att minska dessa spänningar. Sedan är det rätt intressant att höra att herr Johansson i Holmgården inte är ett dugg intresserad av att renarna stannar på privat mark utan att markägaren har någonting att säga till om. Kan det möjligen bero på att herr Johansson själv känner sig ganska trygg, eftersom skador på odlad mark enligt lagens bestämmelser, såvitt jag förstår, kommer att falla under reglerna för det strikta skadeståndet. Jag har påtalat de svårigheter som jag har kunnat utläsa på vissa områden och som jag förmodar att jordbruksministern har noterat. I övrigt kan jag helt acceptera den lydelse som lagtexten fått i Kungl. Maj:ts förslag.
Herr talman! Det kan inte hjälpas att jag blir en aning konfunderad över herr Mossbergers uttalande. Om jag fattat lagtexten rätt innebär den att samerna kan hålla renar på de områden vi nu diskuterar under en viss tid av året — fram till den 1 maj. Herr Mossberger säger att om den föreslagna skrivningen, enligt vilken lantbruksnämnden kan förlänga denna tid med någon dag, antages av riksdagen, så kommer samerna att få rättighet att alltid ha renarna på denna mark. Det kan inte vara rimligt att ge denna paragraf en sådan tolkning. Jag kan för övrigt nämna att jag talat med dem som deltagit i arbetet med detta lagförslag, och de har inte alls avsett att lagen skall tolkas på det sätt som herr Mossberger gör gällande. När det gäller diskussionen i utskottet har jag aldrig förnekat att jag var närvarande när detta ärende behandlades. Jag var en aning konfunderad ett tag och ansåg att man kanske borde kunna uppnå enighet. Men jag är nu efter justeringen utomordentligt glad över att det inte blev någon kompromiss; ju mer jag tänkt på denna sak har jag funnit att den skrivning som utskottet stannade för är den absolut riktiga. Det beror inte på att vi får rätt till ersättning för de skador som renarna vållar, utan det beror på att man därmed kommer ifrån de konfliktrisker som alltid uppstår om varje enskild markägare skall ta upp diskussioner med samerna. Det är mycket bättre att den diskussionen förs med lantbruksnämnden. Den lantbruksnämnd finns inte som — i varje fall upprepade gånger — medger rätt till bete under tid då detta är olämpligt för jordbrukarna, annat än om det är absolut nödtvunget. Den hänsynen måste lantbruksnämnderna ta. Den föreslagna skrivningen kan alltså inte leda till att samerna alltid skall ha rätt att ha sina renar på dessa marker. Om herr Mossberger tror det har han tolkat skrivningen fullständigt felaktigt.

Herr talman! Jag funderade på att avstå från detta inlägg och från att bemöta vad herr Häll och fru Berglund här anfört. Deras båda inlägg talar egentligen för sig själva. Men eftersom jag harangerades för att jag stod såsom första namn under motionen 1367 och man ville göra gällande att det fanns vissa värderingar och syften bakom detta, måste jag ändå reagera. Får jag påminna om att även jag kommer från ett län, där det finns en sameby med samer, nämligen Idre. Jag är inte alldeles främmande för den diskussion som jag här för. Även om inte fru Berglund eller herr Häll har upptäckt det, hoppas jag att det finns andra i denna kammare som har fått den saken klar för sig. Får jag sedan säga till herr Häll beträffande detta med en diskriminerande behandling att jag i mitt första inlägg hänvisade till en artikel i en bok. Jag skulle vilja rekommendera herr Häll och andra i denna kammare att ta del av denna artikel, som vice ordföranden i Svenska samernas riksförbund, herr Per Idivuoma i Lannavara, har skrivit. Han har berättat sina egna erfarenheter av hur man har behandlat och behandlar samer i viss omfattning såsom en minoritetsgrupp och ger dem en diskriminerande behandling. När man diskuterar frågan om en samexistens och framhåller att man skall leva sida vid sida, vill jag säga att det skall ske på det sättet att man inte skall återgå till vad som har varit. Samerna har rätt att hävda sina gamla rättigheter utan att vara tvungna att vika undan i den delen. Skall inte det vara förutsättningen för samexistens, då är vi tillbaka i den gamla ordningen som man ändock ville befria sig ifrån genom att ge samma värderingar, möjligheter och förutsättningar för både samer och andra att göra sin röst hörd. Hit hör frågan om 56 § i 1928 års renbeteslag. Vad har den lagen givit för olägenheter egentligen? Har den försvårat den industrialism som fru Berglund talade om? Har den lett till en ”total förlamning” i dessa bygder? Titta på hur Kiruna har byggts ut. Se på Malmberget, Gällivare och Svappavaara för att nämna några namn. Den nuvarande lagen har inte lett till någon förlamning, och jag tror inte att den kommer att göra det heller. Vakthållning om traditioner och bröd för dagen behöver man inte ställa emot varandra, eftersom de kan förenas. Den nya lagen syftar nämligen till att man skall ge samerna sådana möjligheter inom rennäringen att de kan få en utkomst jämförlig med andra människors och den standardhöjning som andra har. Som jag har sagt här tidigare är det angeläget att se till att inte samerna minskar så starkt i antal att de förlorar underlaget för den kultur och den tradition som ändå har sin förankring i rennäringen. Samexistens innebär förståelse för och hänsyn till varandra. En bra lag blir en lag, som har underlag i folkmeningen. Det är min förhoppning att denna lag skall få ett sådant underlag i folkmeningen att det blir möjligt för samerna såsom en minoritet att leva kvar och kunna hävda den kultur samerna ändå är bärare av. Skulle lagen få den innebörd som fru Berglund har anfört, tror jag inte att man kommer att behöva någon ny lag i framtiden. Detta enär det knappast kommer att finnas kvar någonting varken av samerna, deras näring eller deras kultur för en kommande generation. Det är ändå inte dit vi syftar. Jag har förut sagt att vi har ett ansvar för att de renskötande samerna, att samekulturen verkligen får en framtid i detta land och i Norden. Låt oss då också besluta på ett sådant sätt, att dessa förhoppningar kan bli verklighet.

Herr talman! Som jag sade i den tidigare debatten upptäckte jag inte förrän på ett sent stadium det här förhållandet, som jag tar upp i ett särskilt yttrande, och kunde därför inte avge någon reservation. Som jag då sade tycker jag att det är stötande att man flyttar över lappväsendets tjänstemän till lantbruksnämnderna, tydligen utan att ledigförklara tjänsterna. Jag förutsätter, efter den uppmärksamhet som detta förhållande har väckt, att tjänsterna utlyses i vanlig ordning och naturligtvis att inte de nuvarande tjänstemännen inom lappväsendet diskrimineras när de söker dessa tjänster men att inte heller samer som är kvalificerade för tjänsterna diskrimineras. Jag tycker för övrigt att det är en oerhörd diskrepans mellan de belopp som ställs till förfogande. Den regionala och centrala tjänstemannaapparaten för enbart rennäringen får bortåt 2,5 miljoner kronor per år, och samtidigt vet man att Svenska samernas riksförbund även med en planerad utökning av personalen kommer att få nöja sig med 415 000 kronor per år. Jag är inte ens säker på att man får mycket av detta belopp utan måste begära tillskott. Jag hoppas därför att jordbruksministern utövar sitt inflytande så att man ur samefonden kan ställa pengar till Svenska samernas riksförbunds förfogande samt nästa gång i statsverkspropositionen arbetar in ett rimligt belopp så att samernas riksorganisation skall kunna fungera. Den kommer att få utomordentligt många och komplicerade uppgifter nu när samebyarna blir ekonomiska föreningar. Den måste sända ut instruktörer, hjälpa till med att starta dessa ekonomiska föreningar och den måste också föra rättskampen vidare för samerna. Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! Som bekant finns inom FN ett säkerhetsråd vars uppgift bl.a. är att svara för internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet har befogenhet att fatta självständiga beslut, och det har blivit mest bekant i samband med att krig hotat någonstans eller att andra militära förhållanden krävt ett ingripande. Vi behöver även ett annat säkerhetsråd inom FN, nämligen ett internationellt säkerhetsråd för miljövården, eller rättare sagt ett säkerhetsråd för den internationella miljövården. Ett sådant råd är, som vi ser det, lika befogat som det nuvarande, och det finns också ganska många arbetsuppgifter för detsamma. Det räcker inte med att ett land går in för åtgärder på miljövårdens område om åtgärderna motarbetas i ett annat land eller rent av saboteras. Förstöringen av miljövärden har på sina håll nått sådana proportioner att globala åtgärder måste till för att man skall kunna råda bot på den. Det behövs också ett globalt bevakningssystem för att klara av den här kontrollen. Den förstörelse av människornas existensmöjligheter som kan åstadkommas genom att man förändrar deras levnadsmiljöer, den kan vara lika allvarlig som den förändring som man kan vidta genom militära åtgärder. I motionen 1010 påpekas det faktum att vår tids människor visserligen genom vetenskapens och teknikens landvinningar har fått möjligheter att skapa välstånd och värden som bara för några årtionden sedan knappast kunde anas. Men vi har också fått nya medel, med vilka vi kan totalförstöra vad vi själva har byggt upp och vad som genom miljontals år har åstadkommits genom naturens egen utveckling. Jag behöver bara peka på atomkraften. Vi har tekniska möjligheter att med den ödelägga stora landområden och befolkningscentra om vi vill använda den på det sättet. Men även de provsprängningar av atomkärnor som nu sker under fredliga förhållanden kan innebära en sådan påverkan av atmosfären som kan bli ödesdiger för såväl människor som djur och växtlighet — på både kort och lång sikt. Det sker, som vi alla vet, genom den radioaktivitet som bildas vid de här sprängningarna. De ekologiska förhållandena kan påverkas genom rubbningar i vad naturen under tidernas lopp har utformat och man kan förstöra det skyddssystem som naturen själv har byggt upp. Vi menar att levnadsbetingelserna i vår värld aldrig tidigare har hotats av så stora faror som dem som nu har uppstått på relativt kort tid. Verkningarna kan därför bli så katastrofala att det — om inte ett internationellt skyddsinstrument skapas — kan bli för sent för oss att råda bot på de skador som håller på att ske. Tyvärr kolliderar dessa globala miljövårdsintressen ofta med ekonomiska intressen och militära intressen — dessa senare intressen är de starkaste och de som kommer att avgå med seger. Konkurrensen mellan länderna är ofta så stark och så hård att man ser genom fingrarna med miljöförstörelsen om man därmed kan förtjäna pengar eller skydda vissa andra intressen. Kan vi t.ex. räkna med att man i England eller Ruhrområdet kommer att kosta på sig att extrahera svavlet från kol och olja för att därmed förhindra att svaveldioxid skall förstöra luften i andra länder? Det är inte säkert. Jag nämnde att atomsprängningarna är exempel på sådana ingrepp där både militära och ekonomiska intressen ibland säkert får ta över miljövårdsintressena. Den radioaktiva strålning som drabbar människorna kan drabba sådana som bor långt bort från den plats där sprängningen har inträffat. Det har t.ex. visat sig att eskimåerna — som man tycker borde leva på ett ganska betryggande avstånd från de här riskabla företeelserna — har en mycket hög grad av radioaktivitet i kroppen. Det beror på att de äter ganska mycket renkött. Renarna i sin tur äter lav och det finns inga växter som absorberar radioaktivitet så mycket som just laven gör. Det är dock inte eskimåerna som har sprängt atomerna, det är andra som gjort det, men följderna drabbar ett folk som inte rår för sprängningarna alls. Det finns många sådana exempel. Jag kan nämna ett som visar hur människor förstört betydande värden för andra. Den indiska Rajputanaöknen var en gång i tiden en fruktbar trakt med skogar och åkerjord. Det är i dag en öken, men det var inte indierna som högg bort skogen och släppte lös erosionen utan det var andra som gjorde det. Det förekommer på samma sätt i dagens värld att man skövlar skog inom vissa områden, där erosionen sedan förstör marken. Man får emellertid ut en ekonomisk vinning av att göra det i dag. Vad det kommer att kosta i framtiden bekymrar man sig inte om. I dagens värld måste samexistensen människorna emellan gå före expansionspolitiken. Vi har blivit alltmer beroende av varandra för vår existens, och därför kommer vi förr eller senare att tvingas till globala åtgärder — om inte förr så när vi börjar närma oss den s.k. förgiftningsgränsen. Det finns länder som är på väg mot den i dag och de är inte så långt därifrån. I Japan får man t.ex. nu ta in trafikpoliser efter ett fyratimmarspass för att avgifta dem. Så kraftiga är luftföroreningarna där borta. Om vi hade ett miljövårdens säkerhetsråd, skulle vi bättre kunna samordna teknik och forskning än vad vi gör nu. Man skulle kunna bevaka miljöproblemen världen över. Politikernas roll i ett sådant säkerhetsråd blir att bestämma hur vetenskapens och teknikens landvinningar skall utnyttjas med hänsyn just till miljöintressena. Därför bör ett sådant säkerhetsråd utrustas med ganska stora möjligheter att ingripa mot dem som hotar den globala miljön. Nu skall det hållas en internationell miljövårdskonferens i vårt land nästa år, och det är bra. Det är en heder för oss att vara värdar för den konferensen. Vi anser ju här i Sverige att vårt land är något av ett föregångsland när det gäller miljövård och naturvård. Vi anser det i alla fall själva. Hit kommer nästa år miljövårdsexperter och naturvårdsexperter från hela världen för att dryfta dessa spörsmål, och i det sammanhanget kommer sannolikt många kloka och väl underbyggda tankar att framföras. Jag är övertygad om att man kommer att bedyra sitt intresse för miljövården globalt. Men vad kommer därefter? Vad kommer sedan konferensen är slut? Ja, tyvärr finns det många exempel på att vackra tal vid kongresser får ungefär samma verkan som ett uttalande i en rapport vid ett tillfälle från upphovsmannen till den ryska vätebomben, Andrej Sacharov. Denne framhöll där att civilisationen hotas av kärnvapenkrig, hungersnöd, degenererande masskultur och byråkratisk dogmatism. ”Under sådana förhållanden”, sade han, ”kan endast världsomfattande samarbete rädda civilisationen.” Han föreslog en speciell avgift för miljövård under en femtonårsperiod för att stabilisera läget.

Det beror helt på om man i olika länder världen över är villig att ge miljövården den plats den bör ha vid sidan om konkurrerande intressen. Som jag sade i början har det tyvärr varit dåligt med detta hittills. För att konkreta insatser skall följa på denna konferens har vi från centerns sida ansett att konferensen bör följas upp med förslag i FN om att ett säkerhetsråd för internationell miljövård skapas vid sidan om det säkerhetsråd som nu finns för andra syften. Och det bör enligt vår mening vara logiskt att det lands regering som varit värd vid denna världsomfattande konferens tar detta initiativ i FN. Vi har därför i en reservation till detta betänkande begärt att riksdagen ger den svenska regeringen ett sådant uppdrag. Därmed ber jag att få yrka bifall till reservationen.